Herr talman! Saila Quicklund har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose fjällräddarnas behov och som säkerställer att de kan utföra sina viktiga uppdrag. Polismyndigheten ansvarar inom ramen för den statliga räddningstjänsten för räddningsinsatser i fjällvärlden. Till sin hjälp har polisen fjällräddare, som är frivilliga och som utbildas och utrustas av Polismyndigheten. Fjällräddarna får ersättning bland annat under fjällräddningsuppdrag, utbildning och beredskap. Denna ersättning regleras i avtal mellan Polismyndigheten och Svenska Fjällräddares Riksorganisation. Avtalet ses över regelbundet, och den 25 mars gjordes en uppjustering av det skattepliktiga tillägget i bilersättningen. Med denna utgångspunkt är det i första hand Polismyndigheten som avgör ersättningsnivåerna för fjällräddarna. Polismyndigheten ansvarar också för vilka andra åtgärder som behöver vidtas för att skapa rätt förutsättningar för fjällräddningsverksamheten. Priserna på bensin och diesel har stigit som en följd av Rysslands invasion av Ukraina, och regeringen har presenterat ett åtgärdspaket med bland annat sänkt drivmedelsskatt och en ny drivmedelskompensation till privatpersoner med bil, med särskild tyngdpunkt på bilägare i gles och landsbygder där avstånden är stora. Regeringen har också aviserat sin avsikt att föreslå en höjning av det skattefria schablonbelopp som utgör grunden i bilersättningen. Fjällräddarna har ett viktigt uppdrag. De räddar liv på några av Sveriges mest svåråtkomliga platser. Villkoren för fjällräddarna är dock i första hand en fråga för Polismyndigheten och Svenska Fjällräddares Riksorganisation att reglera.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag kommer att kommentera svaret lite längre fram i mitt anförande. Men jag tycker att det är angeläget att jag ändå ger en kort bakgrund för dem som följer denna debatt. Jag får väldigt många frågor, inte minst utifrån att jag kommer från Jämtlands län, och jag har också förmånen att ingå i Polismyndighetens insynsråd, dels den norra regionen, dels den nationella delen. Därför tycker jag att jag har en hyfsad insyn i dessa frågor. Hela denna interpellation handlar alltså om att fjällräddarna går med ekonomisk förlust på grund av för låg reseersättning. Dagens drivmedelspriser, som har fluktuerat lite grann men som har varit uppe på nivåer på 26-28 kronor per liter för dieseln, får fruktansvärda konsekvenser för denna grupp. Det är alltså 400 fjällräddare som både ska rädda och söka efter försvunna personer i statlig räddningstjänst. Alla dessa fjällräddare är handplockade och har också kompetenser utöver det vanliga, men de har också lokalkännedom. Det tar väldigt många år att bygga upp denna kompetens och att rekrytera dessa personer. Fjällräddarna verkar i fjällområden, men de kan också få rycka ut i övriga delar av Sverige för att söka efter personer. Och det är stora insatser som denna grupp gör. Man kan jämföra fjällräddarna med en deltidsbrandkår och dem som har uppdrag inom denna sektor. De har vanliga jobb men kallas in när det kommer larm om att personer har försvunnit och så vidare. Skillnaden är att brandmännen inte behöver betala när de tankar sina bilar, men det måste fjällräddarna göra. Fjällräddarna lastar sina skotrar på släpvagnen. Och jag tror att vi alla förstår att fordonen blir tunga som slukar bensin till enorma kostnader. Nu rapporterar man att det är många som avsäger sig sina uppdrag, vilket såklart är oroväckande. De lämnar alltså in sina utrustningar. Man tillhandahåller uniform och personlig utrustning. Men skotrar, släpvagnar och fyrhjulingar måste de själva stå för, och det är stora värden som de står för privat. Under drivmedelskrisen vill Rickard Svedjesten, ordförande för Svenska Fjällräddares Riksorganisation, att man reglerar kostnaden till cirka 45-50 kronor per mil - det skulle kunna vara relevant i detta sammanhang - och att man reglerar vid prisuppgång och såklart också vid prisnedgång. När denna interpellation skrevs var ersättningen 18,50 för den skattefria delen och 9 kronor för den skattepliktiga delen. Polismyndigheten är såklart också oroad över situationen. De har det övergripande ansvaret, men det yttersta ansvaret har faktiskt regeringen och statsrådet själv. Jag är klart oroad över detta. Jag noterar att ministern svarar att det är en fråga för Polismyndigheten, men om det inte fungerar där och de inte har de resurser de borde ha för att kunna kompensera den här målgruppen landar ansvaret ändå på regeringen. Jag måste därför ställa frågan på nytt, för jag tycker inte att jag fick det svar jag hade önskat av ministern: Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att lösa situationen för landets fjällräddare?
Herr talman! Det är en självklarhet att fjällräddarna måste kunna ha bra förutsättningar att verka. De gör ett enormt viktigt arbete, och man ska självklart inte behöva betala för att vara med och rädda liv. Det måste finnas goda ekonomiska regler för dem som gör den här viktiga samhällsinsatsen. Den här situationen har skapats av stigande bensin och dieselpriser till följd av Rysslands krig i Ukraina. Det drabbar naturligtvis oss alla, men det drabbar speciellt dem som arbetar som fjällräddare. Som Saila Quicklund är inne på består ersättningen av två delar: Dels har vi en skattefri milersättning på 18,50 kronor per mil, dels har vi en skattepliktig milersättning som ligger ovanpå den. Som Saila Quicklund säger var den 9 kronor när hon skrev interpellationen, men den har ju höjts. Den höjdes den 25 mars med 5,80 kronor, så nu uppgår den delen av ersättningen till 14,80 kronor - som alltså läggs ovanpå de 18,50. Sammanlagt utgår därmed en ersättning om 33 kronor och 30 öre per mil, varav den övre delen är skattepliktig. Skattar man 30 procent på sin inkomst skattar man därför ungefär en femma på dessa 14,80. Då får man alltså ut runt 28 kronor per mil. Höjningen här gjordes mot bakgrund av de stigande bensin och dieselpriserna, och den gjordes av Polismyndigheten själv eftersom det är de som reglerar detta. Saila Quicklund tar upp polisens ekonomi, och där kan jag säga att polisen har mer resurser än någonsin tidigare. Det har haft följden att polisen faktiskt har gått med överskott - man har alltså inte kunnat använda de resurser som staten har skjutit till. Vi får väl se hur det blir det här året, för nu växer ju polisen oerhört kraftigt med många fler anställda. Det ska dock inte behöva vara en ekonomisk fråga för Polismyndigheten när det gäller att förbättra reglerna här. Sedan har vi även föreslagit - det ligger på riksdagens bord - en tillfällig bensinskattesänkning, som naturligtvis också får betydelse. Från den 1 maj sänks skatten med 50 öre, och från den 1 juni sänks den med ytterligare 1,30. Sammanlagt kommer alltså priset på bensin till följd av skattesänkningarna att, allt annat lika, sjunka med 1,80 per liter. Det har naturligtvis också betydelse för fjällräddarnas kostnader. Därutöver har vi föreslagit ett särskilt kontant stöd till alla som har bil, och för dem som bor i glesbygd utgår kontantstöd med 1 500 kronor. Jag påstår nog alltså att vi har gjort en hel del. Den skattepliktiga ersättningen har höjts för mindre än en månad sedan, och höjningen är nästan 60 procent. Bensinskatten sänks som sagt med 1,80, tillfälligtvis; det ska gälla fram till den 31 oktober. Vi har alltså även kontantstödet om 1 500 kronor. Behöver vi göra något ytterligare? Ja, vi följer förstås detta noga, och vi har även öppnat för en höjning av den skattefria delen - det vill säga den som ligger på 18,50 per mil - men vi får återkomma med besked i den frågan. Men vi har öppnat för den delen också. Återigen: Det är viktigt att fjällräddarna har bra förutsättningar att verka. Man ska inte behöva betala för att vara med och rädda liv.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. I svaret nämner statsrådet att bensin och dieselpriserna har stigit till följd av Rysslands invasion av Ukraina, bland annat. Låt oss ändå vara ärliga och berätta att ungefär 54 procent av priset på diesel och bensin i dag går direkt ned i fickan på staten, så att säga. Moderaterna har drivit en hård kamp för de lättnader i priserna som statsrådet berättar om här, och det är ju generella lättnader som alla kan ta del av. Jag föredrog alldeles nyss att fjällräddarna skulle behöva 45-50 kronor milen för att kompensera för de faktiska kostnaderna, och då räcker inte de sänkningar som bland annat Moderaterna har varit delaktiga i att få fram och som nu sker den 1 maj. Jag går vidare. Min fråga är: Har ministern säkerställt att polisen verkligen kan, och har utrymme att, tillgodose fjällräddarnas behov? Hade det skett kanske svaret från statsrådet inte hade varit detsamma som det nu är. Med vilka medel ska polisen kunna kompensera fjällräddarnas bensin och dieselkostnader? Löneutrymmet ska ju gå till löner, vilket också underlättar rekrytering - vi har stora rekryteringssvårigheter inom polisen, med tomma platser och så vidare, och där behövs satsningar. Moderaterna har drivit på väldigt hårt för höjda löner, bättre utrustning och så vidare för att förbättra situationen. Det är betydligt större summor än vad regeringen har tillfört. Löneutrymmet ska också gå till att premiera ett gott arbete och värdefulla insatser eller till speciella satsningar för att, som jag sa, förbättra rekryteringen - ingenting annat. Ministern vill gärna frånskjuta sig ansvaret till Polismyndigheten. Polismyndigheten har samma avtal för samtliga inom myndigheten, alltså 18,50 i den skattefria delen och 14,80 på den skattepliktiga delen. Menar ministern då att man skulle göra en särskild variant inom myndigheten för fjällräddarna, eller hur tänker ministern i den frågan? Enligt Motormännen, som har gjort en beräkning, har man för ett fordon med ett ungefärligt värde på 200 000 fått fram att kostnaden blir cirka 40 kronor milen. Den här statliga reseersättningen infördes 2008, och då kostade dieseln runt 10 kronor liten. Det har alltså gjorts mycket små förändringar; vi pratar om en ändring nu i mars, men det är alldeles för lite för att kompensera. Det handlar ändå om personer som ingår i den statliga räddningstjänsten, och de går i dag med förlust. Det går inte att bortse från det. Jag måste ändå ställa frågan igen: Ministern tillstår att detta inte är rimligt, men vilka är de konkreta insatserna från regeringen om Polismyndigheten nu inte anser sig ha utrymme att kompensera fjällräddarna? Det yttersta ansvaret ligger hos ministern och regeringen. Jag tar gärna emot ett svar på den frågan.
Herr talman! Den skattepliktiga delen har ju precis höjts med 60 procent, för mindre än en månad sedan, från 9 kronor till 14,80. Det gjordes framför allt för att täcka den bensinprisökning vi har sett under våren. Jag får ändå säga följande: Även om en del av kostnaden är skatt har ju ökningen av bensinpriset skett i hela Europa. Det är ju självklart att det är en effekt av kriget i Ukraina. Vi pratar om Putinpriser, för det är Rysslands angrepp på Ukraina som så att säga driver fram prisökningarna - i hela Europa, inte bara i Sverige. Det har kompenserats på olika sätt. Polisen kompenserar det genom en höjning av den skattepliktiga delen från 9 kronor till 14,80. Vi kompenserar det genom tillfälligtvis sänkt bensinskatt - den sänks med sammanlagt 1,80 under sommaren och fram till den 31 oktober. Vi gör också en särskild satsning där alla som har bil får 1 000 kronor som en engångssumma. Bor man i glesbygd är den 1 500 kronor. Vi har också öppnat för att höja den skattefria delen av milersättningen, det vill säga den som uppgår till 18,50. Sedan är ju detta inte den enda ersättning som utgår till fjällräddarna, utan de har grundersättningar också. Låt mig redogöra kort för hur avtalet ser ut. Man har en ersättning för utbildning och övning med 236 kronor i timmen. För utryckning har man också en ersättning med 236 kronor i timmen. En insatsledare har 370 kronor i timmen. När man ligger i beredskap har man en grundersättning med 21 kronor i timmen. När det gäller snöskoter har man också en speciell ersättning på 511 kronor i timmen. Ovanpå detta tillkommer bilersättningen. Man ska alltså tänka på att det inte bara är milersättning man har när man rycker in som fjällräddare. Men med detta sagt tror jag att vi generellt behöver öppna för att höja den skattefria delen, som i dag ligger på 18,50. Det har vi sagt från regeringens sida. Men bara det vi redan har gjort kostar ganska mycket pengar. Det är miljardbelopp vi talar om för att vi ska kunna täcka kostnaderna för många hushåll. När det gäller Polismyndighetens ekonomi kan vi se att vi under tioårsperioden 2014-2024 nästan fördubblar polisens anslag, från lite drygt 20 miljarder kronor till nästan 40 miljarder kronor. Det finns ingen myndighet som har vuxit lika snabbt och fått lika stora påslag som Polismyndigheten, särskilt de senaste åtta åren, till följd av de satsningar som vi har gjort. Och vi fortsätter naturligtvis med detta. Polisen ska ha de verktyg man behöver för att lösa sin uppgift. Man ska ha de resurser man behöver för att lösa sin uppgift. Vi tänker fortsätta att skjuta till så att man klarar detta. Sedan behövs ett avtal mellan Polismyndigheten och fjällräddarna för att också lösa fjällräddarnas situation. Men vi gör vad vi kan från vår sida för att lösa just den akuta situationen.
Herr talman! Jag vet inte om det är svårt att få fram mitt budskap. Statsrådet hävdar fortfarande att ersättningen i den skattepliktiga delen är 14,80 och 18,50. Man kan få intrycket att han menar att fjällräddarna i stort sett borde vara nöjda med de ersättningar de har. De skulle dock fortsatt behöva 45 till 50 kronor per mil för att inte själva behöva stå för kostnader vid utryckning. Statsrådet talar också om Putineffekten. Redan före det nu pågående kriget i Ukraina hade vi världens dyraste diesel. Beakta också att över 50 procent går till staten som skatt. Här skulle det kunna finnas ett utrymme. De sänkningar som kommer nu den 1 maj har Moderaterna varit högst delaktiga i att driva igenom. Det är tyvärr inte tillräckligt för fjällräddarna, även om det är väldigt bra. Vi kommer också att driva på för fortsatta sänkningar. Lite bekymmersamt är att vi inte får svar från ministern. Jag presenterar ett nuläge. Det är 400 fjällräddare som uttrycker att de kommer att lämna tillbaka sin utrustning och avsluta sina uppdrag. Det finns förväntningar om att räddningstjänstfunktionen ska upprätthållas i fjällvärlden. Inte minst sedan pandemin har trycket på fjällvärlden ökat. Det är inte heller bara i fjällvärlden som dessa aktörer verkar, utan de används i hela landet. Jag är klart oroad. Ministern verkar inte vara det. Han tycker att man ska kompensera det här, kanske via löneutrymmet. Jag håller inte med där. Men det får stå för ministern. Fjällräddarna har alltid hävdat att de inte vill tjäna pengar, men de ska heller inte betala för sina uppdrag. Jag tackar för debatten och kommer säkert att återkomma i den här frågan. Den är alldeles för viktig för att strunta i.
Herr talman! Jag håller absolut med om att detta är något som vi ska ta på största allvar. Jag bara konstaterar att för mindre än en månad sedan höjdes ersättningen med 5,80 per mil. Det är en höjning med 60 procent. Återigen. Detta regleras mellan Polismyndigheten och fjällräddarna. Det är inget som regeringen går in och detaljstyr. Men jag utgår naturligtvis från att Polismyndigheten i dialog med fjällräddarna också fortsättningsvis ser till att ha regler så att de kan lösa sin uppgift, för det är enormt viktigt att man kan göra det. Sedan tillkommer de generella satsningar vi gör. Det handlar om sänkt bensinskatt och om kontantersättningar. Vi öppnar också för att höja den skattefria delen, som i dag ligger på 18,50. Det kommer naturligtvis också att komma fjällräddarna till del. Det är viktigt att se till att den här verksamheten kan upprätthållas. Men vi har som sagt alldeles nyligen sett en höjning med 60 procent när det gäller den skattepliktiga delen, och det skedde för mindre än en månad sedan. Vi fortsätter naturligtvis att följa den här frågan. Det är enormt viktigt att man kan upprätthålla en bra verksamhet också framöver.